Herr ålderspresident! Viktor Wärnick har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkra konstens och kulturens frihet. Viktor Wärnick har vidare frågat hur jag tänker agera för att stärka oberoendet, i förhållande till det offentliga, för konstnärer och kulturskapare.grundläggande princip inom kulturpolitiken. En fri och oberoende kultursektor är grundläggande för varje framgångsrikt demokratiskt samhälle. De av riksdagen antagna nationella kulturpolitiska målen slår fast att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Detta verkställs genom att styrningen på kulturområdet är organiserad enligt principen om armlängds avstånd. Det innebär att myndighetsinstruktioner och stödordningar är reglerade så att politiker inte tar beslut om konstnärligt innehåll i fördelning av kulturstöd eller beslutar vilka vetenskapliga perspektiv som används i arbetet på kulturarvsinstitutionerna. Principen om armlängds avstånd är viktig att slå fast och värna, och även att stärka och utveckla. Det är en högt prioriterad kulturpolitisk fråga för mig som kulturminister. Just denna ambition är skälet till att regeringen gav Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att se över hur principen om armlängds avstånd efterlevs i praktiken, vilket resulterade i rapporten Så fri är konstenHerr ålderspresident! Det är mycket värdefullt att vi nu har fått denna angelägna rapport som visar hur komplex kulturpolitiken är att förverkliga. Såväl statliga myndigheter som regioner och kommuner omfattas av rapporten, och Myndigheten för kulturanalys har kommit med rekommendationer om åtgärder för samtliga nivåer. Regeringen har med utgångspunkt i rapporten inlett arbetet med en analys av vad som kan göras för att ytterligare stärka konstens och kulturens frihet. Den konstnärliga friheten ska självklart gälla oavsett vilka politiker som styr kulturpolitiken.Museilagen, som 2017 antogs av riksdagen i enlighet med regeringens förslag, är ett tydligt ställningstagande för kulturens frihet och ett viktigt strukturellt skydd för museerna och deras status som oberoende kunskapsinstitutioner. Lagen tillkom mot bakgrund av att regeringen identifierat en risk för att museer och kulturinstitutioner skulle kunna komma att utsättas för försök till otillbörlig politisk styrning. Sådana exempel finns såväl i Sverige som i omvärlden.Att kulturskapare och konstnärer kan arbeta under rimliga villkor är också en förutsättning för att den konstnärliga friheten ska fungera i praktiken. Att skapa bättre villkor för konstnärer att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap är därför en av regeringens viktigaste kulturpolitiska prioriteringar.I mars överlämnade regeringen skrivelsen Politik för konstnärers villkor till riksdagen. Skrivelsen ger en bild av konstnärspolitiken utifrån det som nu har gjorts och görs för att förbättra villkoren för konstnärerna. Det gäller insatser för att stärka den konstnärliga friheten men också reformer för att stärka konstnärernas ekonomiska och sociala villkor. Regeringen har också i flera omgångar stärkt de statliga stöden till konstnärer och kulturskapare.Under pandemin har regeringen utöver de allmänna krisstöden beslutat om fördelning av stöd till konstnärer och kulturaktörer. Under 2020 uppgick dessa till 2,5 miljarder kronor och under 2021 till mer än 3,5 miljarder kronor. Inför 2022 satsar regeringen 940 miljoner kronor på den fria kulturens återstart. Alla dessa delar är viktiga för att säkra konstnärers försörjning och därmed oberoende.
Herr ålderspresident! Jag vill till att börja med hälsa Jeanette Gustafsdotter välkommen i sin nya roll som kulturminister. Det är en viktig portfölj i regeringen med frågor som angår långt många fler än vad majoriteten i det här landet kanske upplever och tror. Jag ser fram emot spänstiga debatter och konstruktiva samtal med kulturministern.Låt oss börja med denna interpellationsdebatt. Jag vill tacka kulturministern för svaret, även om jag tycker att tempot behöver höjas rejält jämfört med de åtgärder och överväganden som ministern anger i sitt svar.Frågan om kulturens och konstens frihet är helt grundläggande i en kulturpolitik som vilar på den liberala demokratins principer om yttrandefrihet. Principen om armlängds avstånd och orden om en fri och oberoende kultursektor får inte vara bara tomma plattityder i högtidstalen eller regeringsförklaringarna. Alltför mycket tyder på att så är fallet i dag.. Den har rönt alldeles för lite uppmärksamhet, enligt mig.Rapporten är skrämmande läsning av hur det offentliga på olika sätt styr kulturen och konsten, på ett vis som bör föranleda kraftfulla reaktioner och förändringar i kulturpolitiken. Den fria konsten och kulturen är bärande delar i vår demokrati och behöver försvaras varje dag. Varje tendens till direkt och indirekt styrning av dessa måste stävjas.Med beaktande av den aktuella rapporten kan man konstatera att bland annat den statliga bidragsgivningen inkräktar på den konstnärliga friheten på flera problematiska sätt. Frågor som ställs i ansökningsblanketter har styrt konstnärer att utforma sitt arbete till idé och innehåll på ett visst sätt för att blidka exempelvis Kulturrådet och Filminstitutet inför utbetalning av statliga medel.Rapporten visar också, genom en enkät, att närmare hälften av de svarande konstnärerna och kulturskaparna någon gång har anpassat sitt konstnärliga innehåll utan att det enligt dem själva har höjt den konstnärliga kvaliteten, i syfte att öka möjligheterna att få bidrag. En tredjedel svarar att de någon gång har avstått från att söka bidrag på grund av de bedömningskriterier som de upplever står i konflikt med konstnärlig frihet.Konstateras kan alltså att det offentliga i dag styr konsten och kulturen. Det är inget avlägset hot. Styrningen, fingrarna i syltburken, är här och nu. Det är beklämmande att detta har tillåtits hända.I dag är det exakt ett halvår sedan rapporten presenterades. Men ännu har inga åtgärder vidtagits, vilket också bekräftas i kulturministerns svar på min interpellation. Frågan till kulturministern blir därför: När kommer regeringen och ministern att ta tag i frågan? Även om Jeanette Gustafsdotter är ny som statsråd i regeringen, sedan ungefär tio dagar tillbaka, har Sverige haft en S-ledd regering sedan 2014, i över sju år. Tidsbrist kan man alltså knappast skylla på.
Herr ålderspresident! Det gläder mig att Viktor Wärnick har ställt frågan till mig nu när jag är så pass ny. Principen om armlängds avstånd ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag kommer senast från Sveriges Museer, och där tog vi fram en rapport om just armlängds avstånd och behovet av att detta verkligen fungerar.Kulturens frihet är en grundläggande princip inom kulturpolitiken. En fri och oberoende kultursektor är grundläggande för varje framgångsrikt demokratiskt samhälle. Jag kommer nu att analysera Kulturanalys slutsatser och rekommendationer utifrån min roll som kulturminister. I den mån vi identifierar otydligheter i den principiella hållningen till konstnärlig frihet och armlängds avstånd får vi se hur de ska förtydligas och stärkas utan att vi samtidigt riskerar att minska möjligheten för fler att delta i och verka inom kulturen.Kulturanalys lyfter fram ett antal slutsatser och rekommendationer. Dem har vi med oss när vi nu tittar på bland annat styrningen av de statliga bidragsgivarna. I den mån det där finns otydligheter i den principiella hållningen till konstnärers frihet och armlängds avstånd får vi se hur vi kan förtydliga och stärka det, utan att vi samtidigt riskerar att minska möjligheten för fler att delta i och verka inom kulturen.Principen om armlängds avstånd inom kultur och konstnärspolitiken är en förutsättning och utgångspunkt för den statliga politiken på området. Det innebär att regeringen beslutar om budgetramar, bidragsförordningar, instruktioner och regleringsbrev, men att det sedan är upp till myndigheten att besluta om fördelning av medlen. Flera av våra bidragsgivande myndigheter överlåter till professionen, i form av bedömningsgrupper och referensgrupper, att besluta i de enskilda bidragsärendena. Syftet med denna ordning är att säkerställa och värna den konstnärliga friheten och att säkra att politiker inte har makt att styra över innehållet i kulturen.Jag har inga synpunkter på hur myndigheterna utformar enskilda ansökningsblanketter, och regeringen ska inte detaljstyra hur myndigheterna genomför sin verksamhet. Finns det otydligheter i regeringens uppdrag till myndigheterna när det gäller den konstnärliga friheten får vi ta med oss det, analysera och eventuellt hantera det i styrningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr ålderspresident! Jag har förstått att Jeanette Gustafsdotter är ny medlem i Socialdemokraterna och att medlemsansökan skickades in bara några dagar innan hon officiellt utnämndes till kulturminister. Vem har sagt att det behöver gå långsamt i politiken?Även om kulturministern inte har varit medlem i Socialdemokraterna i mer än en vecka har den socialdemokratiska politiken under lång tid tyvärr haft en instrumentell syn på kulturen, det vill säga att den ska användas till ett högre socialdemokratiskt syfte och att kulturen alltså inte har ett egenvärde. Detta synsätt har förstärkts under de senare åren, inte minst då Socialdemokraterna i kulturutskottet har gått i främsta ledet för att kulturpolitiken ska styras med bland annat klassanalys som grund och verktyg för att, som man säger, minska de ekonomiska skillnaderna.Detta oroar mig. En sådan politik skulle snarare förstärka den styrning av konsten och kulturen som de facto råder i dag. Vi vet att det redan i dag indirekt ställs frågor om särskilda perspektiv vid tilldelning av offentliga medel. Det är något som leder till att kulturskapare och konstnärer anpassar sitt innehåll och sin utövning, tvärtemot idealet om konstnärlig frihet.Sökande hos exempelvis Kulturrådet och Filminstitutet tillfrågas både direkt och indirekt om hur olika så kallade horisontella perspektiv integreras. I Kulturanalysrapporten går det att läsa följande: "Ett konkret exempel är att bidragssökande tillfrågas om och hur de ska integrera ett jämställdhets, hbtq, mångfalds och interkulturellt perspektiv i sin verksamhet, sitt projekt, sin utgivning eller dylikt. Frågan som ställs i Kulturrådets ansökningsblankett tolkas av de sökande, i stor utsträckning, som att Kulturrådet frågar efter hur perspektiven ska integreras i den konstnärliga idén och innehållet. "Herr ålderspresident! För mig är det övertydligt att den socialdemokratiska och miljöpartistiska kulturpolitiken och de i och för sig vällovliga målen har lett till det man själv har varnat för gällande andra partiers påstådda ambitioner inom kulturområdet: politisk styrning som inte är förenlig med den liberala demokratins principer om yttrandefrihet. En armlängds avstånd i retoriken har blivit ett pekfinger i praktiken.För det första borde regleringsbreven riktade till de statliga myndigheterna ses över och idealet om konstnärlig frihet förstärkas och förtydligas. Den makten har regeringen, och den kan användas omgående.För det andra bör kulturens finansiering breddas, det vill säga mer privata medel bör möjliggöras inom kultursektorn. Ett minskat beroende av offentliga medel minskar också risken att anpassningar av konstnärligt innehåll görs och att politiken kan styra innehållet i kulturen och konsten.Återstartsutredningen, som presenterades för någon månad sedan och som kulturministern också har nämnt, sätter fingret på hur läget är i Sverige i dag när det kommer till mer av privat finansiering inom kulturen. Man menar att hindren för breddad finansiering behöver rivas. Utredningen konstaterar att det i dag finns hinder, både formella hinder och hinder i form av brist på tradition i Sverige, för breddad privat finansiering av kultur. Tyvärr var utredningen förbjuden av regeringen att lägga fram förslag på området, men vi moderater menar att det är helt avgörande för kulturens framtida finansiering att den breddas och att det därför bör tas fram en modell för exempelvis skatteavdrag för gåvor till kultursektorn, med syfte att värna och möjliggöra en mångfald av finansiärer inom området.Här missar regeringen chansen, menar jag, till en dubbelvinst. Ökad frihet för konsten och kulturen samtidigt som man stimulerar ökad privat finansiering skulle kunna vara en av de bästa återstartsåtgärderna efter pandemin. Min fråga blir därför: Vad har kulturministern för inställning till ökad privat finansiering? Och om hon är positiv undrar jag: När kan vi förvänta oss att regeringen återkommer med skarpa förslag på området?
Herr ålderspresident! Ja, Viktor Wärnick, du har helt rätt. Det kan gå snabbt i politiken, och det är också vårt mål.Att kulturskapare och konstnärer kan arbeta under rimliga villkor är också en förutsättning för den konstnärliga friheten. Att skapa bättre villkor för konstnärerna att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap är därför en av regeringens viktigaste kulturpolitiska prioriteringar. till riksdagen. Skrivelsen ger en bild av konstnärspolitiken utifrån det som nu gjorts och görs och det regeringen vill framåt för att stärka konstnärernas villkor. Det gäller insatser för att stärka den konstnärliga friheten och ekonomiska och sociala villkor.Under pandemin har regeringen utöver de allmänna krisstöden beslutat om fördelning av stöd till konstnärer och kulturaktörer. Under 2020 uppgick detta till 2,5 miljarder kronor, och under 2021 uppgick det till mer än 3,5 miljarder kronor. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen satsningar om 940 miljoner kronor på den fria kulturens återstart. Alla dessa delar är viktiga för att säkra konstnärers försörjning och därmed oberoende.Regeringens styrning av kulturinstitutionerna är en fråga som löpande ses över och analyseras för att den ska vara så ändamålsenlig som möjligt. Senast gjordes det i Riksrevisionens rapport från 2019, Konsten att styra regeringens styrning av kulturområdets institutioner. Allt är inte dåligt. Där konstaterade Riksrevisionen att regeringens styrning inom kulturområdet lever upp till de kriterier som riksdagen har ställt upp för styrning av statliga verksamheter. Granskningens slutsats är att regeringens styrning är tydlig och resultatorienterad. Styrningen har ett långsiktigt perspektiv och är dokumenterad på ett bra sätt. Det underlättar riksdagens möjligheter till kontroll och insyn.Den konstnärliga friheten är grundläggande inom kulturpolitiken och även som demokratisk princip. Mer behöver göras. Regeringen avser att återkomma med fler åtgärder.
Herr ålderspresident! Det gläder mig att kulturministern känner ett stort engagemang för konstens och kulturens frihet, men nu gäller det för regeringen att gå från ord till handling. Att det har gått sex månader sedan den kritiska rapporten Så fri är konsten STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerMed nio månader kvar till valdagen finns det inte tid för den nya kulturministern, menar jag, att vänta med detta. Åtgärder för att återupprätta principen om armlängds avstånd måste vidtas så snart det bara går. Och, som sagt, förändringar i regleringsbreven till regeringens myndigheter är ett klokt första steg.Herr ålderspresident! Jag vill tacka kulturministern för denna debatt. Jag kan garantera att vi moderater även fortsatt kommer att arbeta för värnandet och återupprättandet av principen om armlängds avstånd och för en mångfald av finansiärer inom kulturområdet. Jag kan också garantera att vi kommer att sätta regeringen under lupp i fråga om leverans gällande de fina orden i de stora talen. Det är nämligen handling som räknas för den viktiga kulturnäringen och alla fantastiska kulturarbetare runt om i detta land, precis som för oss alla. På återseende i dessa frågor.
Herr ålderspresident! Tack, Viktor Wärnick, för ditt engagemang i denna oerhört viktiga fråga! Och tack för en givande debatt i detta intressanta ämne!Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Detta har slagits fast av riksdagen i de nationella kulturpolitiska målen. Kulturens frihet är en grundläggande princip inom kulturpolitiken.Principen om armlängds avstånd är viktig att slå fast och värna - och även att stärka och utveckla. Det är därför glädjande att vi nu har Myndigheten för kulturanalys rapport med oss i detta viktiga arbete framöver. Det är en högt prioriterad fråga för mig som kulturminister.När vi arbetar med denna fråga är det viktigt att vi ser den i hela dess komplexitet. Det är av största vikt att regeringens styrning av kulturpolitiken utformas på ett sådant sätt att vi inte styr det konstnärliga innehållet. Samtidigt ska den offentligt finansierade kulturpolitiken främja lika rättigheter och möjligheter att delta i kulturlivet. Också det ligger i linje med de mål som riksdagen har beslutat. Som kulturminister är det min roll att skapa goda förutsättningar för kulturverksamheter och konstnärer att verka i hela landet och se till att konsten kommer fler till del.Att kulturskapare och konstnärer kan arbeta under rimliga villkor är också en förutsättning för den konstnärliga friheten.